Herr talman! Monica Green har frågat mig varför Polisutbildningsutredningen lagts ned bara en månad innan resultatet skulle ha presenterats. Hon har vidare frågat mig mot vilken bakgrund jag kommer att värdera behoven av polisutbildning om man inte utgår från den nu nedlagda utredningen. Hon har avslutningsvis också frågat mig hur jag kommer att tillgodose behovet av poliser och polisutbildning i Västsverige. Vi i alliansen ser som en av våra viktigaste uppgifter att öka människors trygghet. Vi har därför sjösatt den mest ambitiösa satsningen någonsin på rättsväsendet. Vi har bland annat annonserat en kraftig ökning av antalet poliser med målet att det ska finnas 20 000 poliser år 2010. Denna ambitionsökning kommer att ge tydliga resultat i form av ökad polisiär närvaro och synlighet såväl i landet som helhet som i Västsverige. Polisens förmåga handlar naturligtvis inte bara om ekonomiska och personella resurser. En lika viktig förutsättning är att enskilda poliser har hög kompetens och god förmåga att bemöta människor. Det är mot denna bakgrund som regeringen tillsatt en ny utredning om den framtida polisutbildningen. Den tidigare utredningen har utfört ett viktigt arbete och det blir ett självklart bidrag till den nya utredaren. Det framgår också uttryckligen av direktiven att den nya utredningen ska ta till vara de kunskaper och erfarenheter som den tidigare utredningen gjort. Skälet till att det tillsätts en ny utredning är helt enkelt att direktiven till den förra var alltför snäva. Regeringen anser att frågan om hur utbildningen av poliser ska vara utformad är så viktig att den måste utredas på ett mer förutsättningslöst sätt och det har vi säkerställt genom de nya direktiven. Monica Green oroar sig avslutningsvis i sin interpellation för hur polissituationen kommer att se ut i Västsverige. Mitt engagemang är inte begränsat till Västsverige eller någon annan del av landet. Regeringens ambition är att se till att vi får fler poliser, synliga poliser, i hela landet. Jag är därför glad att kunna konstatera att en rad kommuner är intresserade av att etablera polisutbildning. Nu är det angeläget att utredningen kommer i gång och jag kommer givetvis att noga ta del av de överväganden och förslag som utredaren presenterar.

Herr talman! Tack så mycket för att vi får möjlighet att debattera den här frågan. Jag är orolig för att det inte blir någon polishögskola i Västsverige och kanske inte ens i Sverige över huvud taget eftersom regeringen nu har valt att lägga ned den utredning som pågått. Jag undrar om det är rekord att lägga ned en utredning bara en månad innan den skulle ha lagt fram sitt förslag. Jag har all respekt för att en högerregering vill sätta sin prägel på utredningar, att man vill ha sina egna utredare och så vidare. Jag har full förståelse för att man vill byta ut och tillsätta nya utredare i de utredningar som precis har startat. Men det måste väl ändå ta priset att man bara en månad innan utredaren ska få presentera sitt förslag om hur polisutbildningen ska gå till i det här landet lägger ned utredningen bara för att förskjuta detta i tiden, bara för att lägga en dimridå över att man inte vill ha en akademisk utbildning för poliser och bara för att Västsverige återigen ska få vänta med att få en polisutbildning. Det är viktigt för hela landet att det finns polisutbildningar i hela landet. Det har visat sig att många poliser - det gäller bland annat i Umeå - som utbildat sig också stannar kvar i området. Vi i Västsverige behöver också en polisutbildning. Det finns många i Skaraborg, i Skövde, och i andra delar av Västsverige som vill utbilda sig till poliser. Där skulle man naturligtvis kunna utbilda människor från hela landet. Jag känner en oro över att man nu vill skjuta frågan på framtiden och lägga dimridåer över den. Man verkar inte särskilt angelägen om att det ska vara en akademisk utbildning längre. Vi har haft en ambitiös utbildningssatsning över huvud taget i Sverige - man ska ha akademiska poäng och så vidare. Konsekvensen kan nu bli att de som poliserna ska sätta fast har högre utbildning än poliserna själva. Jag tycker att det vore klädsamt om också högerregeringen skulle vilja ha en akademisk utbildning för polisen. Det är tråkigt om man inte kommer fram till den slutsatsen. Beatrice Ask talar om helheten, och det är just för att man även vill se om man kan korta ned utbildningen och att den inte ska ge akademiska poäng. Det är det som jag nu tolkar som helhet. Det tycker jag vore att dra ned på ambitionsnivån. Dessutom måste jag kommentera detta med den ambitiösa satsningen. Beatrice Ask säger att man ska satsa så ambitiöst. Ja, det hörde ju väljarna i valrörelsen, och i vårbudgeten föreslog ni 1,7 miljarder mer än den socialdemokratiska regeringen. Antagligen var det en och annan väljare som trodde på er. Det är ganska trist att högerregeringen när den sedan trätt till inte har levt upp till sina löften och dragit ned på ambitionsnivån. Ni sade att ni ville ha 1,7 miljarder mer. Nu blir det 200 miljoner mer än det som den socialdemokratiska regeringen satsade. Det är en väldigt låg ambitionsnivå för en regering som påstår att det är den viktigaste frågan. Vi har en väldigt hög ambitionsnivå, säger Beatrice Ask. Det är alltså de 200 miljonerna hon menar. Det tycker jag är att föra väljarna bakom ljuset. Ambitiösa mål hörde vi om i valrörelsen, men av det bidde det en tummetott. Även när det gäller högskoleutbildning för poliser får vi vänta och se om det blir någon utbildning över huvud taget. Blir det en utbildning med akademiska poäng? Blir det någon utbildning i Västsverige, i Skövde? Det skulle jag vilja veta i dag.
Herr talman! Monica Green är bekymrad över att det inte ska bli någon polisutbildning i Västsverige. Jag har noterat att det från socialdemokratiska ledamöter mest är bekymmer för om det ska bli en polishögskola än här, än där, samtidigt som man som partigrupp föreslår neddragningar av polisanslagen i förhållande till vad vi föreslår. Det är väl snarast så att det i stället för fler utbildningsanordnare är en neddragning som hade varit nödvändig om man hade genomfört den socialdemokratiska politiken. Om det är rekord i att lägga ned utredningar vet jag faktiskt inte. Bakgrunden är följande. Agneta Stark fick i uppdrag att utreda den framtida polisutbildningen med ett väldigt snävt direktiv som i princip bara berörde formfrågan. Vilka åtgärder krävs för att polisutbildningen ska bli en högskoleutbildning? Det man inte valde att göra var att utvärdera den utbildning vi har i dag. Vad är bra, vad är dåligt? En sak är att vi vet att flera polismyndigheter finner skäl att själva lägga på ett halvår på de nya aspiranterna för att de tycker att de inte har lärt sig tillräckligt. Ingen har analyserat heller vad de tycker saknas och vad det kan bero på, vad skälet är. Det finns ingen analys och inget uppdrag att fundera över: Vad kommer poliser som ska verka inom 10-15 år att behöva för kompetens? Kan det vara rimligt att ha en och samma utbildning för alla som ska arbeta inom en så bred verksamhet som polisverksamheten är? Rekryteringen berörs av Agneta Stark i underlaget, men hon hade inget uppdrag att ta fram förslag för att ta itu med de problem som finns när det gäller att få en större mångfald representerad i poliskåren. Det är en rad väldigt avgörande kvalitetsfrågor där jag känner att om man ska introducera en ny utbildning ska man ha ett underlag också i de frågorna. Därför har jag valt att ta Agneta Starks resultat och lägga in det i den utredning som nu tillsätts, vidga direktivet till att omfatta frågor som inte har hanterats och framför allt försöka få ett verksamhetsperspektiv på det hela. När det gäller den mytbildning som bedrivs i agitationen om att det inte skulle handla om högskolepoäng har man, det kan jag bara säga, läst direktiven väldigt dåligt. Jag är rätt angelägen om att den som läser kurser och utbildningar som motsvarar akademisk utbildning också ska få de fördelar det innebär att ta poäng. För mig är inte huvudfrågan formen och organisationen eller var utbildningen ligger utan dess innehåll. Det fanns ingen möjlighet att åstadkomma en ny utbildning genom vare sig den gamla eller den nya utredningen så snabbt att en ny reformerad polisutbildning skulle komma i åtnjutande av den storsatsning som den nya regeringen nu gör. Därför är jag rätt så glad över att dagens polisutbildning har många förtjänster och är bra. Vi har också utbildningskapacitet som räcker för den utbildningssatsning som vi gör. Det innebär inte att jag inte vet att det finns många goda argument för polisutbildning på fler än ett håll. En representant för Malmö har nyss varit uppe i talarstolen och redovisat sina skäl. Agneta Stark har väldigt mycket agiterat för Faluns synpunkter. Norrlandsproblematiken känner vi till, och Västsverige är, som Monica Green påpekar, en region som har många förtjänster. Där har det också från olika håll lagts fram förslag som är väldigt intressanta. Borås ska vi inte glömma bort i det här sammanhanget som också har bidragit med intressanta underlag när det gäller polisutbildning. Det är en fördel som finns i det underlag som Agneta Stark har tagit fram att flera högskolor har gjort egna analyser och inspel i den här frågan, som vi kommer att ha nytta av i den polisutredning som nu pågår.
Herr talman! Jag tycker att det kunde vara klädsamt om justitieministern kunde hålla sig till sanningen. Jag tycker att det är lite trist att få höra att det är neddragningar när den socialdemokratiska regeringen faktiskt höjde anslagen. Ni gick till val på att höja anslaget med 1,7 miljarder. Beatrice Ask berör över huvud taget inte att det bara blev 200 miljoner. Det bidde en tummetott av det stora ambitiösa vallöfte som ni hade. Ni påstår att vi gjorde neddragningar i vår budget. Det är inte sant, och det är trist att en justitieminister inte håller sig till sanningen. När det sedan gäller utbildningen ser jag det som att det här är att lägga dimridåer och förskjuta det i tid. Man vill inte sätta i gång med en ny polishögskola, utan man vill skjuta det framåt i tiden. Nu blir det skjutet minst ett år framåt. Vi kanske måste vänta ända till 2010. Västsverige har goda förutsättningar och Skövde har mycket goda förutsättningar att kunna bedriva en mycket bra polisutbildning och har en god infrastruktur med många områden runtomkring som man kan dra nytta av när det gäller kriminalvården, försvaret och så vidare. Därför tycker jag att det är tråkigt att vi ska få vänta ytterligare innan det kommer till fler utbildningar. Jag vill också kommentera den satsning som den socialdemokratiska regeringen gjorde. Det handlar om en helhet. Den socialdemokratiska regeringen satsade på både kriminalvården, domstolsväsendet och åklagarmyndigheten. Man ser helheten i det. Det är ambitiöst, käckt och bra att säga - lite plakatpolitik - att vi ska ha fler poliser och så, men man måste också se till att de människor som polisen måste anhålla inte ska behöva vänta på att tas om hand av domstolsväsendet, inte vänta på att få en dom. Det kan faktiskt undergräva tilltron till rättsväsendet i Sverige om man inte har helheten utan bara tar till plakatpolitiken, som jag nu ser att högerregeringen använder sig av, även om det bara är ord. Det blev ju bara en tummetott. Det är bara 200 miljoner mer än vad den socialdemokratiska budgeten innehöll förra våren. Jag vill återkomma till utbildningen. Utredningen lades alltså ned bara en månad innan den skulle lägga fram sitt förslag. Beatrice Ask säger här att den inte var tillräckligt bred. Men utredaren hade också i uppdrag att se på helheten. Hon hade ett uppdrag att titta på de utbildningar som finns i dag. Jag tycker att det är jättetrist att man nu försöker lägga dimridåer över det här och skjuta det på framtiden och faktiskt inte vill ha akademisk utbildning för poliser. Nu säger Beatrice Ask här i sitt inlägg att ni visst vill ha akademisk utbildning. Det kanske är ett löfte om att det faktiskt blir akademisk utbildning för polisen. I så fall skulle jag vilja att Beatrice Ask ger det löftet i sitt nästa inlägg. Det kan vara ett förtydligande att det faktiskt är akademisk utbildning det handlar om. Även poliser behöver den typen av utbildning i dag, inte bara alla andra i samhället. Poliser är värda att också få akademisk utbildning. Om vi får det löftet i dag blir jag i alla fall lite nöjd, men jag är fortfarande väldigt missnöjd med att det här drar ut på tiden.
Herr talman! Monica Green säger att den socialdemokratiska regeringen satsade på polisen. Det är sant, men den regeringen har faktiskt avgått. Det jag pratar om är vad socialdemokraterna i riksdagen har för planer och hur man lägger fram förslagen här. Det är så att samtliga partier i vänsterkartellen, den tidigare regeringens underlag, lägger mindre än regeringen på polisanslaget. Men det ska sägas att man inte ens om man lägger ihop vad Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill göra för besparingar kommer i närheten av vad Socialdemokraterna vill göra. Faktum är att socialdemokraterna i riksdagen för i år föreslår en rejäl neddragning i förhållande till den satsning som vi föreslår. Det är väldigt svårt att i korta inlägg föra en diskussion om budgettekniken, men påståendet att de mer än 800 miljoner som den här regeringen lägger på polisen innevarande år skulle vara 200 miljoner faller på sin egen orimlighet. Det har jag diskuterat tidigare, och det finns det ganska bra underlag för. Faktum är att Socialdemokraterna inte är beredda att lägga de resurser som vi lägger på polisverksamheten. Nu gällde inte interpellationen budgettekniken utan framför allt frågan varför vi har valt att ändra utredningens direktiv när det gäller en framtida polisutbildning och hur vi ser på frågor som rör utbildningen. Där är det på det sättet att vi har haft problem med att acceptera att man utan ett egentligt underlag när det gäller innehållet i utbildningen ska lägga fram ett förslag till riksdagen om en modernisering av polisutbildningen. Det är mer än att bara omvandla utbildningen till en akademisk utbildning. Det är mer än så. Det handlar faktiskt om att fundera över vad poliser om tio, femton år behöver för kompetens och hur man åstadkommer den. Det handlar om att fundera över hur vi kan rekrytera personer till polisverksamhet så att polisen bättre än i dag speglar den allmänhet den ska tjäna. Det handlar om att faktiskt fundera på hur den verksamhetsinriktade delen av utbildningen blir bättre utformad så att den praktik i utbildningen som redan finns i dag får en modern utformning och så att man tar vara på kopplingen mellan praktisk verksamhet och utbildning på ett vettigt sätt. Det är inte utrett. Det finns inget underlag. Då är det rimligt att faktiskt ta fram det underlaget inför ett beslut om en reformering. Vi har bett länspolismästaren i Skåne att leda det arbetet och att i detta arbete också ta till sig det underlag som Agneta Stark har gjort med sitt specifika uppdrag, som var inriktat enbart på högskolefrågan. Jag har flera gånger i debatten dessutom framhållit att det för mig är självklart att genomgår man en akademisk utbildning ska den också ge akademiska meriter. Men vi måste börja i rätt ända på frågeställningen om vi ska få någon ordning på detta. Sedan har jag all respekt i världen för att riksdagsledamöter har skäl att framhålla sin egen bygd som ett lämpligt ställe att förlägga utbildning till. Jag förstår om man tycker att det är tråkigt om detta inte kan göras omedelbart. Men jag är inte den typ av statsråd som ger den sortens gåvor till olika ledamöter. Vi måste först bestämma oss för vad vi ska åstadkomma och sedan se vad som är optimalt i detta. Det kan man göra först när man vet vad det är som behöver göras i fråga om innehållet. Man måste göra saker i rätt ordning. Den stora satsning som vi nu genomför kommer Västsverige till del. Det tror jag är oerhört viktigt, för jag vet att brottsligheten är ett stort bekymmer i Västsverige också. Vi har skäl att se till att ha kompetent personal som kan arbeta där - snabbt men också i ett framtidsperspektiv. Det kommer utredningen och den satsning som regeringen gör att åstadkomma.
Herr talman! Den här interpellationen handlade inte om de satsningar som Socialdemokraterna gjorde under sin regeringstid och det ökade anslaget till polisen. Det var Beatrice Ask som själv förde in debatten på det och påstod att de hade så mycket högre anslag. Hon säger till och med att vi socialdemokrater drar ned. Jag tycker att det är tråkigt att en minister inte kommer med sanningen om Socialdemokraterna och budgeten, 30,5 miljarder - och vad ni ville satsa mer var 200 miljoner. Det tycker jag är jättetråkigt; att inte en justitieminister håller sig till sanningen. Jag tror också att väljarna blir besvikna. Det är precis som Beatrice Ask säger så att vi har avgått. Det var kanske en och annan som trodde på er, på att ni skulle satsa mer, att ni skulle satsa de där 1,7 miljarderna. Vad var det som hände under sommaren som gör att ni inte satsar de där 1,7 miljarderna? Var det något som hände i valrörelsen som gjorde att ni inte kunde satsa det som ni lovade väljarna? Väljarna kanske trodde på er. Det här minskar ju högerregeringens trovärdighet, att ni inte ens uppfyller det som ni har lagt fram i er vårmotion i april. Så kan Beatrice Ask gömma sig bakom att säga: Vi är fyra partier i högerregeringen. Ja, men även i fyrpartiregeringens förslag innebär det 700 miljoner mer. Även där har det försvunnit betydande pengar från valrörelsen fram tills att ni lade fram budgeten. Jag tycker att det är tråkigt att en justitieminister påstår att vi har dragit ned när vi i själva verket har höjt. Sedan ville ni höja ännu mer, sade ni i valrörelsen, och det bidde en tummetott. Jag hoppas att Beatrice Ask står fast vid sitt löfte om att det kommer att bli akademisk utbildning för polisen. Jag hade velat att det skulle bli snabbare, och jag skulle gärna se att utbildningen blir i Västsverige.
Herr talman! Den regering som jag arbetar i satsar 1,7 miljarder kronor mer än vad Socialdemokraternas budget hade 2005. Siffrorna stämmer. Det är bara för Monica Green att läsa innantill i betänkandet från justitieutskottet. Där står i svart på vitt att Socialdemokraterna för budgetåret 2007 anslår 342 miljoner kronor mindre i anslag till polisen än vad regeringen satsar för det året. Socialdemokraterna är dessutom, vilket framgår av både betänkandet och texterna i övrigt, det parti som satsar minst på polisen för närvarande. Det får naturligtvis effekter om man genomför en sådan politik. När det gäller polisutbildningen är det intressant att notera den kritik som kommer. Jag har aldrig uppfattat att Socialdemokraterna tidigare har tyckt att man ska genomföra stora utbildningsreformer utan ett gediget underlag. Men det kanske är en del av den nyordning som gäller. Jag tycker också att det är intressant att få kritik för den politik vi driver. Monica Green sade i inlägget att det kanske finns väljare som trodde på vad vi sade i valrörelsen. I en debatt alldeles nyss med en annan socialdemokratisk ledamot blev jag kritiserad för att vi väldigt snabbt genomför just det som vi gick till val på. Det är en svår verklighet, det här med politiken. Men det är så att vi genomför den politik som vi gick till val på, som innebär en kraftig satsning på rättsväsendet, en storsatsning på fler synliga poliser över hela landet och en ny, modern, reformering av polisutbildningen. Jag hoppas naturligtvis att väljarna ska se resultatet av den politiken - och också se att vi menade allvar med den agitation som vi förde i valrörelsen. När det gäller siffrorna som har förekommit i debatten nu föreslår jag som sagt en genomgång av justitieutskottets betänkande, som är mycket tydligt på den här punkten.